Herr talman! Jag tror att fru Dahl och jag är överens om att barnmisshandel förekommer i alla socialgrupper. Jag försökte framhålla det mycket bestämt, och jag tror att fru Dahl håller med mig om att social misär kan vara en utlösande faktor i de familjer där föräldrar för övrigt företer en normal attityd. Man behöver inte vara psykiskt skadad för att råka i aggression, men hos dessa människor av normal konstitution blir det så att efter en sådan aggressionshandling uppstår en hämning som är en viss garanti mot ett återupprepande. Politiker skall kanske inte ägna sig alltför mycket åt medicinska spekulationer om orsakerna i de här sammanhangen. Vi kan bara föra fram vad som sagts av andra som vet mera. Uppenbarligen är det väl så att vi här har att göra med ett socialt arv. Många av de föräldrar som misshandlar sina barn har upplevt en liknande barndom själva. Denna oerhört tragiska kedja av upplevelser är svår att bryta. Tidvis har också hävdats att det gäller icke önskade barn, men dr Kerstin Höök har med sitt material klart bevisat att det inte finns något samband mellan de icke önskade barnen och misshandel, i varje fall ett mycket blygsamt sådant. Av detta drar jag slutsatsen att man tyvärr inte kan hoppas så mycket av föräldraoch äktenskapsskolor som jag annars vill rekommendera åt alla människor. Jag tror att det är nyttigt med sådana skolor, även om vi inte LG skall vänta oss att ett föredrag, en diskussion eller information kan förta disponibiliteten för aggressionshandling som leder till barnmisshandel. Tyvärr kan man nog inte hoppas så mycket av detta, utan det skall nog andra vårdinstanser till. Det var mycket tacknämligt att statsrådet Odhnoff klart och tydligt sade detta om anonymitetsskyddet. Om det kunde föras ut till en större allmänhet, skulle man få människor mer villiga att samspela med våra myndigheter på ett juste sätt. Fru Odhnoff sade någonting till mig om underlåtenheten att fullgöra sin anmälningsplikt när det gällde representanter för våra myndigheter. Jag vet inte om jag var tveksam på den punkten, men det gav mig anledning tänka litet vidare. Det finns ju en anmälningsform av så att säga lägre dignitet än den som kan ge anledning till påföljd därest man icke iakttar den. Jag tänker på bättre kommunikation mellan myndigheter. Vi har en instans till, som det inte har talats något om, och det är den förberedande mödravården, där ju sakkunnigt folk — barnmorskor och personal på BB — har möjlighet att iaktta en kvinna under en viss period som är väldigt betydelsefull i de här sammanhangen. Ingenting behöver ske som kan föranleda någon direkt anmälan, men man kan måhända ha anledning att föra vidare till barnavårdscentralen att det finns skäl till viss observans i en del fall. Det kunde också bidra till att undvika framtida misslyckanden.

Herr talman! Vid bedömningen av hela frågan om barnens ställning måste en viktig utgångspunkt vara, att vi skall utforma samhället så, att vi ger föräldrarna goda möjligheter att fylla sin uppgift att skapa en trygg miljö för barnen och att stimulera deras utveckling. Vi bör också utforma samhället så att vi, som fru Söder uttryckte det, kan vara medmänniskor, dvs. undvika den isolering, som många i dag lever i. Det upplever jag som det största problemet för vår planering av nya samhällen, t.ex. i de växande storstadsförorterna. Det är en av de allra viktigaste uppgifter som politiker över huvud taget sysslar med. De flesta är väl också medvetna om att vi tyvärr famlar ganska mycket i mörkret när det gäller att utforma den miljö som underlättar för oss alla att vara medmänniskor, och som skapar förutsättningar för att undvika isolering. Det förslag som jag framförde här, och som har framförts i riksdagen tidigare i år motionsvägen, om en föräldraskola har samma syfte: att göra föräldrarna rustade till denna oerhört svåra uppgift: att uppfostra barn. Nu kan man naturligtvis invända, att man inte når dem som allra bäst behöver det — det nämnde fru Odhnoff. Jag håller med om att i de allra svåraste fallen av barnmisshandel är det fråga om sådana personliga defekter, att föräldraskolan inte har någon större betydelse. Men vi får fördenskull inte glömma bort det mycket stora antalet fall av lindrigare psykisk och fysisk misshandel, där okunnighet och vanföreställningar spelar en större roll än rena personlighetsdefekter. Även om det finns vissa som behöver kunskaperna mest, så har väl alla föräldrar behov av dem. Alla föräldrar löper risken att utsätta sina barn för större eller mindre skador. Ingen kan beskriva den här föräldraskolan, sade fru Odhnoff. Det är — Nr 51 möjligt. Jag försökte att i någon man tala Om bur jag vill ha den: korta Torsdagen den koncentrerade kurser — med diskussioner av föräldrar i samma situation — som återkommer allt eftersom barnen växer, när man upplever nya 25 mars 1971 = uppfostringsproblem. Om åtgärder för att Jag har inget behov av att polemisera mot fru Sundberg, när hon talar förhindra barnmissom att man redan på BB skall inpränta, att föräldrar inte får misshandla handel m.m. barn, och även en hel del andra baskunskaper. Det tycker jag visst man skall göra. Det bör kanske påpekas att barnets far i regel är i behov av samma kunnande, men han ligger inte på BB. Därför får man se till att fäderna samtidigt får del av sådana kunskaper. Det tror jag är viktigt. Men det behövs även senare. Den psykiska misshandeln i synnerhet fortsätter ju hur långt upp som helst i åldrarna. Därför tror jag inte att de här förslagen bör ses som några alternativ. Fru Odhnoff framhöll att denna fråga finns omnämnd i skrivelsen till socialstyrelsen i december 1969. Det är möjligt. Men vad har hänt sedan dess? Här i riksdagen brukar vi få veta att skolöverstyrelsen följer frågan. Jag är medveten om att massmedia kan göra en stor insats — radio, TV, studieförbunden m.fl. Men den här saken är så viktig och så grundläggande för barnen i det svenska samhället, att det behövs en verkligt bred aktion. Det går inte att hänvisa till en skrivelse för ett och ett halvt år sedan. Jag frågar: vad görs, och när kommer det någonting? Det är frågor som man måste få svar på. Herr talman! Av tidsskäl hoppar jag över de andra frågor som jag ställde. Jag har fått svar på en del och kan hoppas på en utveckling. På andra var beskeden något mindre konkreta. Men föräldraskolan är så viktig för de många barnen i samhället, att den vill jag i detta sammanhang lägga huvudvikten vid, och få ett besked om. Vad händer på den fronten? Till slut skall jag bara be att få säga en sak till fru Dahl, som jag tror tyvärr är frånvarande nu. De flesta av oss uppfattade nog att hon försökte ge den här debatten en liten partipolitisk vinkling genom att säga, att nu gäller det att ni som talar mot barnmisshandel också sedan är med och stöttar upp och ger anslag åt de sociala myndigheterna — ungefär som om det skulle vara någon tveksamhet på den punkten. Jag har kanske inte samma erfarenheter som fru Dahl. Detta är ju både en statlig och en kommunal fråga, och jag har inte upplevt några partipolitiska motsättningar när det gäller viljan att ge resurser till de kommunala organ som sköter sociala frågor.

Herr talman! Debatten har varit lång och det är bara ytterligare en kommentar som jag skulle vilja göra. 59 Det har här talats mycket om sekretesskydd och anonymitet — som om, ifall man skulle lösa det problemet, ”anmälningstätheten” skulle bli större och man skulle uppdaga många fall av den barnmisshandel som äger rum. Men det finns ett annat problem. Man kan ställa sig frågan: Är det alltid rädslan för att inte kunna vara anonym som hindrar en granne eller en annan person att göra en anmälan? Jag tror att det också är någonting annat som kan verka mycket skrämmande, nämligen att belasta en medmänniska med en så grov anklagelse som den om barnmisshandel utgör utan att vara säker på sin sak. Däremot vågar man helt självklart stå med sitt eget namn för en anmälan när den är gjord. Rädslan beror alltså i det fallet icke på att jag kan bli trakasserad i efterhand, utan gäller om jag som människa skall lägga fram en så grym anklagelse mot min granne som en anmälan om barnmisshandel innebär. Det är ett problem som man inte löser med anonymitetsskyddet. Sedan finns det en annan sida, som vi inte har berört här. Jag tror att vi där kan använda herr Börjessons i Falköping ord om att det är bättre med en anmälan för mycket än med en anmälan för litet. Angiveriaspekten får vi bortse från.

Herr talman! Efter den här långa debatten är vi väl tämligen överens om att vi skall hjälpas åt för att komma till rätta med just de här förhållandena. Personligen har jag skaffat mig två läsvärda skrifter, nämligen dels utredningen på området, dels den bok som heter Åtgärder mot misshandel av barn och jag vill rekommendera dem först och främst till alla debattörerna men även till övriga. Det är väl riktigt som utredningen säger inledningsvis, att förhållandena i hemmen har varit tämligen okända. Men det är framför allt hemmen som har ett stort ansvar, och det är där vi måste sätta in åtgärder. I boken Åtgärder mot misshandel av barn tar man upp dessa saker mycket ingående, framför allt de förebyggande åtgärderna, barnavårdscentraler m.m. Det finns nog mycket material, men det är kanske inte tillräckligt. Jag tror att det även skulle gå att få fram pengar till ytterligare åtgärder, om vi verkligen ville anstränga oss. Men til syvende og sidst är det vi föräldrar som måste göra något. Vi kan inte skylla på någon annan. Man måste gå till sig själv och fråga: Är du beredd att hjälpa till? Och då måste svaret bli entydigt ja. Jag har suttit och tänkt på en annan sak. Vi får inte glömma att de som kommer ifrån främmande länder och bosätter sig här är uppväxta i helt andra miljöer och under andra metoder för att fostra barn. Skulle det inte vara rätt och riktigt, trots allt, att man tittade särskilt noga också på de föräldrarna? Det är lika synd om de främmande barn som kommer hit, ja kanske är det mera synd om dem än om de svenska barnen; vi vet ju att deras föräldrar nu har möjligheter att få den hjälp de behöver. Vi kan väl lova oss efter den här debatten att vi verkligen skall göra vad vi kan för att även få fram de pengar som behövs på detta viktiga område.
Herr talman! Herr Wikner hade ett gott råd: gå till dig själv! När jag går till mig själv i detta fall får jag ytterligare ett bevis för behovet av en allmän föräldraskola. Jag får sedan, eftersom fru Odhnoff inte har svarat på mina frågor på den punkten, antingen be henne lämna ett svar, eller konstatera att ett uteblivet svar tyvärr också är ett svar.

Herr talman! Herr Fågelsbo har frågat mig om jag är beredd medverka till att rälsen på järnvägssträckan Sala—Skärsjö inte rivs upp. Den allmänna trafiken vid de båda platserna Skärsjö och Tärnsjö på järnvägslinjen Sala—Gävle lades ned den 1 januari 1964. Regeringen gav i mars 1969 SJ tillstånd att riva större delen av spåranläggningen på denna linje. SJ beslöt i januari 1970 att spåret skulle rivas utom på en kortare sträcka där det behövs tills vidare för SJ:s egna transporter. Den provisoriska vagnslasttrafik, som SJ upprätthållit vid Skärsjö och Tärnsjö sedan den allmänna trafiken lades ned, upphörde den 1 december 1970. Enligt vad jag inhämtat har arbetet med rälsupptagning påbörjats. Det är givetvis en fråga för SJ att avgöra vid vilken tidpunkt man önskar utnyttja ett tillstånd till spårupprivning. SJ har vid sina bedömningar i det aktuella fallet funnit att vagnslasttransporterna till den övervägande delen kan ordnas på ett för både trafikanter och SJ billigare sätt genom lastning och lossning på stationer vid närbelägna trafikstarka järnvägslinjer.

Herr talman! Jag ber att till kommunikationsministern Norling få framföra ett tack för det svar jag har fått på min interpellation. När den allmänna trafiken på berörd järnvägssträcka lades ned 1964, gavs det löftet till vagnslasttrafikanterna att om antalet vagnar var minst fem skulle man hämta dessa med s.k. lokomotor från Sala. Det har också skett t.o.m. november månad förra året. Antalet vagnar har varit mellan 200 och 300 per år. Nu sägs i svaret att en kortare sträcka skall bli kvar tills vidare för SJ:s egna transporter. Jag förstår att det är sträckan mellan Sala och Råsboda, eftersom SJ vid Råsboda har ett eget grustag. Men från denna plats till Skärsjö är det bara 8 kilometer, och det är således den bansträckan det gäller att bevara för att betjäna vagnslasttrafikanter, industriföretag och andra. Det sägs i svaret att rälsupptagningen börjat — kommunikationsministern hade fått den uppgiften. Jag har faktiskt i dag kontrollerat detta, och det stämmer inte i verkligheten. Slutligen sägs i svaret att vagnslasttransporterna till övervägande delen kan ordnas på ett för både trafikanter och SJ billigare sätt. Om det blir billigare för SJ kan jag inte bedöma. Att det blir dyrare för trafikanterna är jag i alla fall övertygad om. Jag hemställer att genom kommunikationsministerns försorg detta ärende omprövas. Denna del av Västmanlands län är en avfolkningsbygd, som behöver en injektion i lokaliseringshänseende. Och försvinner nu järnvägen helt, åstadkommer man det motsatta. Jag ber än en gång att få tacka för svaret.

Herr talman! Jag tycker mig ha åtminstone två skäl för att delta i den här interpellationsdebatten. Det ena är att den järnvägssträcka som nu diskuteras till större delen löper genom min hemkommun, och jag har därför på mycket nära håll kunnat följa de förändringar som har blivit följden av nedläggningen av trafiken på järnvägen Sala-Gävle. Det andra skälet är att den här järnvägsnedläggningen, precis som de flesta andra, har inneburit att kostnader som SJ har sluppit ifrån helt eller delvis övervältrats på andra samhällsorgan, utan att man gjort allvarliga försök att räkna ut vad slutresultatet ur ekonomisk och social synpunkt blivit för samhället i dess helhet. Persontrafiken ersattes den 1 januari 1964 med busstrafik, vilken i stort sett kan accepteras som en fullgod ersättning. När det gäller finansieringen av eventuella underskott finns emellertid en principiell skillnad som är ganska viktig ur kommunal synpunkt. Om trafiken på busslinjerna inte bär sig, gör SJ framställningar om subventioner från fandsting och närkommuner. Underskottet på järnvägstrafiken däremot täcks med statsmedel. Det är sålunda fråga om att vältra över en del av kostnaderna från staten till kommunerna. Parallellt med denna järnvägssträcka går en länsväg som i varje fall beträffande fordonstyngden hör till de mycket hårt trafikerade och som trots de förbättringar som ägt rum under de två senaste åren inte kan sägas ha en standard som svarat mot trafikintensiteten. Den ständigt tätnande trafiken på våra vägar är ett skäl att vi tänker oss för mycket noga, innan vi spolierar en transportkapacitet som är särskilt lämpad för tunga transporter, exempelvis grus och virke, och för över denna tunga trafik till redan mycket hårt belastade vägar. Det är även här fråga om en kostnadsöverföring, men denna gång från ett statligt företag, SJ, till ett annat statligt organ, vägverket. Herr kommunikationsministern säger i sitt interpelltionssvar att SJ funnit att landsvägstransporterna till övervägande delen kan ordnas på ett för både trafikanter och SJ billigare sätt genom lastning och lossning på stationerna vid närbelägna trafikstarka järnvägslinjer. Herr Fågelsbo var även inne på denna passus i kommunikationsministerns svar. Att en upprivning av spåret ur SJ:s synpunkt är fördelaktig kan säkerligen inte bestridas, men hur det ur trafikanternas synpunkt skall kunna bli billigare att per bil först transportera det tunga godset tre eller fyra mil till Heby eller Sala och sedan lasta det på järnväg där är ganska gåtfullt. Jag tycker att det är rimligt att herr kommunikationsministern ger en förklaring på detta. Särskilt anstötligt tycker jag det är att SJ låter spåret vara kvar på en sträcka av 20—25 km för trafik från sin egen grusgrop, medan ingen hänsyn tas till företag som ligger en halvmil eller drygt det längre norrut. I en skrivelse från Nora och Östervåla kommuner som numera ingår i Heby kommun påpekas bl.a. en kostnadsökning för virkestransporter på omkring 3 kronor per kubikmeter. En sådan kostnadsökning kan uppenbarligen äventyra den fortsatta driften. Därmed är vi framme vid en tredje form av kostnadsöverföring. SJ minskar sina förluster men riskerar genom sina åtgärder att vältra över kostnader på de samhällsorgan som har att svara för de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Att räkna fram storleken av dessa sistnämnda kostnader är självfallet ganska svårt, men att de blir mycket stora i de fall där företagsnedläggelser blir oundvikliga torde stå ganska klart. Jag har, herr talman, med detta anförande velat belysa hur viktigt det är att frågor om nedläggning av järnvägar inte bedöms enbart ur SJ:s företagsekonomiska synpunkt. Sidoaspekterna i form av kostnadsökningar för andra samhällsorgan måste rimligtvis tas med i bedömningen och vägas mot de vinster som SJ kan tänkas göra genom nedläggningarna. Vi måste enligt min mening genom något slags totalkalkyl försöka räkna ut vad resultatet av en trafikomläggning blir för samhället i dess helhet.

Herr talman! För att inga som helst missförstånd skall uppstå bör vi från början ha klart för oss att det här gäller ett ärende som i princip redan är avgjort i fråga om själva järnvägen. Man må kunna instämma i herr Enlunds påpekande att man skall vara mycket seriös vid handläggningen av ärenden rörande nedläggningar. I detta fall gav regeringen i mars 1969 SJ tillstånd att riva spårläggningen på större delen av denna linje mot bakgrunden av att järnvägsdriften nedlagts. Vi behöver alltså inte ha några delade meningar om vad som bör ske i förberedande syfte när frågan uppkommer att lägga ner en järnvägslinje, men här är vi alltså redan i det stadiet att regeringen för två år sedan gav SJ detta tillstånd. Herr Fågelsbo säger att han har uppgifter som skulle strida mot det som jag nämnde om att spårupprivningen redan hade börjat. De upplysningar jag bygger på går ut på att man har börjat i norr uppe vid Mackmyra och är på väg ner mot Främlingshem. Jag tror att det är en riktig uppgift. Sedan kan man naturligtvis något utveckla den sista meningen i mitt svar om förutsättningarna för fortsatt trafik till Skärsjö, som herr Fågelsbo talade om. De växlingsavgifter som SJ i avvaktan på spårupprivning tagit ut av trafikanterna har bara täckt merkostnaderna för själva växlingsarbetet på Skärsjöbanan, och knappt det. Om spåret däremot skulle trafikeras på längre sikt måste av naturliga skäl trafikanterna svara även för kostnaderna för bl.a. banunderhåll på den sträckan där spåret bibehålles enbart för dessa trafikanters räkning. Växlingsavgifterna på spåret till Skärsjö skulle, "såvitt man kan bedöma, under sådana förhållanden behöva höjas väsentligt — kanske till minst det dubbla.

Frågan om olönsamma busslinjer som uppstår i de fall då man ersätter järnvägstrafik med busstrafik är, herr Enlund, en annan fråga. Den är viktig i och för sig men den hör inte hemma i dagens debatt. Jag vill bara notera att den frågan är föremål för utredning inom den s.k. bussbidragsutredningen.

Herr talman! Herr Israelsson har frågat chefen för jordbruksdepartementet om han är beredd att ge den sittande trafikbullerutredningen sådana tilläggsdirektiv att den kan överväga inte bara trafikbuller utan också allt övrigt buller i människans yttre miljö och föreslå konkreta normer för såväl emission som immission. Utredningen bör också enligt herr Israelsson överväga om dessa normer kan göras rättsligt bindande. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Trafikbullerutredningen har enligt sina direktiv i uppgift att utarbeta förslag till normer för buller från civila och militära luftfartyg samt från motordrivna vägfordon och fritidsbåtar. Den uppgift som lagts på utredningen är mycket komplicerad och omfattande. Samtidigt är det angeläget att snarast få fram normer för trafikbuller. Den snabba utvecklingen på trafikområdet har ju medfört att trafikbullret blivit ett allt större problem. Jag anser därför att utredningen bör koncentrera sig på trafikbullerproblemen så att vi så snart som möjligt kan få normer på detta område. Trafiken är utan tvivel den största och mest komplicerade bullerkällan som berör människans yttre miljö. De andra bullerkällor som herr Israelsson tar upp — anläggningsarbeten och industrier — utgör emellertid också problem som det är angeläget att komma till rätta med. Buller från industrier och andra anläggningar eller buller som uppstår vid anläggningsarbeten kan prövas enligt miljöskyddslagen. Lagen förutsätter att normer utarbetas inom miljövårdens olika områden, bl.a. inom bullerområdet. Detta arbete utförs av naturvårdsverket som också har en samordnande funktion. Resurser har ställts till verkets förfogande för dessa uppgifter. Det anförda innebär att jag för närvarande inte är beredd att föreslå att trafikbullerutredningen ges några tilläggsdirektiv.

Herr talman! Jag vill först framföra mitt tack till kommunikations ministern för svaret på min interpellation. Jag kan — med avvikelse från vad som eljest oftast brukar vara fallet här i kammaren — i allt väsentligt förklara mig vara nöjd med det svar jag fått. Statsrådet säger att trafikbullerutredningen bör få koncentrera sig på trafikbullerproblem och så snart som möjligt ta fram normer på detta område. Det har jag full förståelse för, då ju trafikbuller är den svåraste och mest allomfattande störningskällan, vad gäller buller i vår yttre miljö. Jag vidhåller dock mitt yrkande i interpellationen, att de normer som skall framtagas måste omfatta alla bullerstörningar. Statsrådet säger att han för närvarande ej är beredd att ge trafikbullerutredningen några tilläggsdirektiv, som skulle tillgodose yrkandet i min interpellation.

Jag vill emellertid, herr talman, oaktat att jag väsentligen finner statsrådets svar nöjaktigt, ställa några följdfrågor. Människorna i dagens tekniskt utvecklade samhälle utsättes för ett flertal besvärande störningar från den dem omgivande miljön. En av dessa stressframkallande faktorer är buller. Det är därför — som statsrådet också framhåller i sitt svar — betydelsefullt att vi utan tidsutdräkt söker bringa alla bullerstörningar under kontroll. Kan kommunikationsministern upplysa om när trafikbullerutredningen kan tänkas vara färdig med sina uppgifter, eller någon väsentlig del av de uppgifter som förelagts den? I direktiven sägs att utredningen skall överväga i vad mån föreslagna normer skall bli rättsligt bindande. Kan vi emotse klara och rättsligt bindande normer för trafikbuller? Några av oss kanske såg det TV-program, om bullerstörningar från näraliggande trafik, som visades nyligen. Där ifrågasattes om inte hälsovårdsnämnderna, efter gjorda mätningar som visade för höga bullernivåer, skulle kunna döma ut vissa bostäder som obeboeliga till följd därav. Det måste väl också ur planeringssynpunkt vara angeläget att klara och bindande normer för buller snarast tas fram dels för utläggning av trafikleder i förhållande till bebyggelse, dels för förläggande av flygplatser. Är det, herr kommunikationsminister, helt klart att överljudsflygplan kommer att bli förbjudna inom svenskt luftrum? Problematiken kring luftfartyg med överljudshastighet har ju för övrigt fått ny aktualitet genom att USA nu stoppat sitt SST-projekt.

Herr talman! Bara ett kort svar på de direkta frågor som herr Israelsson ställde till mig. Jag kan inte i dag svara på när trafikbullerutredningen blir färdig men kan försäkra att den arbetar mycket intensivt, eftersom — som jag sade i mitt svar — det är en mycket angelägen fråga, där det gäller att få svaren så snart som möjligt. Som svar på den andra frågan av herr Israelsson kan jag säga att det är klart att vi är ute efter bindande normer, så långt möjligt även rättsligt bindande för att vi, när detta arbete är klart, skall kunna ha allmängiltiga normer att rätta oss efter. På den tredje frågan, beträffande överljudsplanen och Sverige, kan inget annat besked lämnas än det uttalande som jag gjorde i anslutning till en diskussion vid Nordiska rådets senaste session i Köpenhamn. Jag konstaterade att såvitt vi i dag kan se, med de uppgifter som nu finns tillgängliga för oss, torde ett förbud mot överljudsplan över vårt land vara troligt.

Herr talman! Herr Wennerfors har frågat mig om jag är beredd att snarast ta initiativ till uppmjukning av prisstoppet för impo.terade varor. Sedan herr Wennerfors ställde sin fråga har prisstoppets omfattning minskats. Det skedde den 5 februari genom en ändring av prisstoppskungörelsen. Numera gäller prisstopp i huvudsak för sådana förnödenheter och tjänster som ansetts särskilt viktiga med hänsyn till konsumenterna. Utanför prisstoppet faller t.ex. sådana varor som lantbruksmaskiner, som herr Wennerfors särskilt nämnt, andra maskiner, instrument och industriförnödenheter. I samband med ändringen av prisstoppskungörelsen meddelade Kungl. Maj:t nya riktlinjer för tillämpningen av kungörelsen. Riktlinjerna innebär en uppmjukning av vad som gällde tidigare. I fråga om importvaror torde vara av intresse, att statens prisoch kartellnämnd har möjlighet att medge överskridande av stoppris, om priset på en vara är väsentligt lägre än priset på jämförbara produkter och fara föreligger att varan ej längre kommer att tillhandahållas, om inte stoppriset får överskridas. Hänsyn får också tagas till höjningar av priset på importerat bränsle eller på råvaror, vilkas pris är internationellt bestämt. Huvudtanken i riktlinjerna är dock självfallet, att bestämmelserna om prisstopp bör tillämpas på ett sådant sätt att prisstegringar, som berör konsumenterna, begränsas i största möjliga utsträckning. Tillgången på varor och tjänster, som är betydelsefulla för konsumenterna, bör inte äventyras. Snedvridning av produktion och distribution bör såvitt möjligt motverkas. Av min redogörelse framgår, att prisstoppet sedan interpellationen framställdes har mjukats upp både för svensktillverkade och för importerade varor. Regeringen har i dag beslutat att förlänga prisstoppet till den I oktober. Någon förändring av prisstoppets omfattning är för närvarande inte aktuell.

Herr talman! Tack, herr statsråd, för svaret på min interpellation. När regeringen proklamerade prisstopp mitt i valrörelsen förra året så blev det regeringens egen bekräftelse på att landet efter 40 års socialdemokratisk styrelse befann sig i en mycket allvarlig ekonomisk kris. Visst fanns det de som hälsade prisstoppet med tillfredsställelse. Så reagerar konsumenterna. Äntligen stopp på prisstegringarna, sade man. Men det var de första dagarnas reaktion. Hur gick det sedan? Ja, inte ökade förtroendet för regeringen. Allt fler förstod efter hand att under normala förhållanden och med en förnuftig ekonomisk politik skall inte prisstopp behöva tillgripas. Måhända lyckades regeringspartiet rädda några röster i valet i september, men jag är övertygad om att av alla sura äpplen som regeringen har fått bita i under de senaste 12 månaderna smakade prisstoppet särskilt surt. Och äpplet fortsätter att smaka utpräglat och obehagligt surt. I dag har regeringen, som vi har fått höra, beslutat att prisstoppet skall fortsätta till den I oktober. Inom parentes sagt kan man ifrågasätta — och det skedde ju också i debatten i höstas — huruvida inte riksdagen hade bort höras i en så pass allvarlig fråga. På bara några veckor har svenska folket fått två bekräftelser på att regeringen försatt landet i en utomordentligt allvarlig ekonomisk situation. Det är alltså dels detta, dels tvångslagen. Var säker om att tvångslagen blev en väckarklocka för ytterligare tiotusentals människor som inte har haft klart för sig hur dålig vår ekonomi är. Och var säker om att det förlängda prisstoppet innebär att allt fler inser och allt fler kommer att inse att regeringens ekonomiska politik misslyckats. Nyheten i tidningarna i dag om att prisstoppet tvingar Findus friställa 85 man ger en försmak av vad som är på väg att ske. Om nu i alla fall en regering i en allvarlig ekonomisk kris anser sig tvingad att ta till prisstoppet, kan det naturligtvis för en kort period vara motiverat. Det inser jag. Men ett långvarigt prisstopp — varom det nu är fråga — kommer att innebära påfrestningar på samhällsapparaten som ytterst drabbar den enskilde mycket allvarligt. Hela detaljhandeln har under de senaste åren kommit i kläm. Kostnadsstegringarna har varit mycket stora. Marginalerna har pressats. När detaljhandeln nu får beskedet om fortsatt prisstopp upplever handeln en försäljningsutveckling, som inte är densamma som för ett år sedan, samtidigt som kostnadsstegringstakten ökar. Situationen är allvarlig. Många företag går balansgång på en slak och smal lina. På vilket sätt anser handelsministern att företagen skall klara detta? Det kan väl ändå inte vara avsikten att slå ut en del företag. Och hur tror handelsministern att de anställda inom detaljhandeln upplever det här? Det är ca 250 000 människor med familjer det gäller. De hör därtill inte till den högavlönade gruppen i samhället. Men dispenser har beviljats, anför handelsministern, och det påpekas ju också i svaret som jag har fått. Ja, det är sant, och det sätter man naturligtvis värde på. Det har alltså varit en form av uppmjukning.

Ja, det är inte min sak att svara på det. Det är regeringen som måste ta ansvaret för sitt fögderi. För löntagarna måste det dock te sig ganska olustigt att inte veta någonting om prisutvecklingen efter den 1 oktober i höst. Att man har anledning att oroa sig står klart. Kanske hade det varit mest realistiskt att ta en uppgång i priserna nu. Prisregleringsinstrumentet hör sannerligen inte hemma i en fri ekonomi. Jag kan inte tänka mig att handelsministern har förlorat tron på principen om den fria ekonomin. För bara några år sedan avvisade en arbetsgrupp inom handelsdepartementet tanken på prisreglering. Argumenten mot var sannerligen många och tunga. Min interpellation gällde särskilt svårigheterna för importföretagen. När den utländska leverantören höjer sina priser kommer det svenska importföretaget i en ytterst besvärande situation, om inte dispens erhålles. Nu har prisstoppet, som sagt, uppmjukats så att dispenserna har blivit rätt vanliga, men de har ändå inte givits i den utsträckning som jag hade hoppats på. För en mängd importföretag kvarstår problemen. Skall det verkligen behöva gå så långt att man nödgas tala om varsel, vilket nu sker i fallet Findus? En annan svårighet som varje sådant här företag upplever är att de nu måste teckna order för varor som skall levereras till vintern 1971—1972. Det är lätt att inse vilka svårigheter som måste uppstå för dessa företag, som inte vet någonting om den närmaste händelseutvecklingen och inte vet vad som kommer att ske efter den 1 oktober. Jag vet inte hur långsiktigt regeringen planerar i det här avseendet, men företagens planering måste sträcka sig längre än till den 1 oktober. Vad händer efter den 1 oktober? Det har gått rykten om ett nytt, litet annorlunda prisregleringssystem. Det är väl ändå inte för mycket begärt att landets handelsminister i riksdagen i dag lämnar ett besked på den punkten. Därför ställer jag slutligen frågan: Vad händer efter den 1 oktober? Jag hoppas att vi skall få ett någorlunda klart besked.

Herr talman! Vi har tidigare i riksdagen diskuterat de ekonomiska faktorer som låg bakom beslutet om prisstopp, men jag tror att det kan vara av ett visst intresse för kammarens ledamöter att ta del av vad som faktiskt har hänt med priserna sedan prisstoppet infördes. Vi befann oss i fjol höstas i en situation när prisstegringstakten var mycket hög. Prishöjningen per månad motsvarade en årstakt av 7 å 8 procent. För hela 1970 blev prishöjningen 7 procent, men denna uppgång hänför sig helt till tiden före prisstoppets införande. Sedan vi fick det allmänna prisstoppet i oktober 1970 har de prisstegringar som inträffat helt och hållet hänfört sig till effekterna av att mervärdeskatten höjdes den 1 januari i år samt vissa justeringar av bostadskostnaderna, som ju inte omfattas av prisregleringen. Med andra ord: efter den tendens till galopperande inflation som vi hade under 1970 har vi nu under snart ett halvår haft stabila priser. Det måste betecknas som en viktig och väsentlig omständighet att den effekten uppnåddes. Herr Wennerfors må fundera över hur det här äpplet kan ha smakat för regeringen när man satte tänderna i det, men för mig är det väsentliga att vi nu har haft en period av prisstabilitet, att prisstoppet gav det resultat som vi ville att det skulle ge. Jag kan tillägga att när det gäller livsmedlen, som ju omfattades av ett prisstopp redan från augusti i fjol, har samma fenomen inträffat där. Livsmedelspriserna har t.o.m. stigit mindre än vad som motsvarar effekten av den höjda mervärdeskatten. Då återstår frågan huruvida andra icke önskvärda effekter har uppstått av prisstoppet, störningar i produktionen, i sysselsättningen eller i importen. Herr Wennerfors åberopar olika allmänna uttalanden, men han har ett enda konkret fall, nämligen att företaget Findus i går varslade om vissa permitteringar. Jag tror att den beskrivning som gavs av orsakerna till permitteringarna vid Findus är, för att uttrycka mig milt, kraftigt förenklad. Findus erhöll dispens när det gällde prishöjningar på en av deras stora produkter, frusen fisk. Denna dispens omfattade samtliga företag som säljer den varan. Om detta för Findus” del har skapat problem, beror det på att företaget önskade större prishöjningar än vad deras konkurrenter ansåg vara tillräckliga för att täcka de höjda världsmarknadspriserna. Prishöjningarna tycks ha räckt till för konkurrenterna. Findus har, av skäl som jag inte kan ta ställning till, tydligen haft en intern kostnadssituation som gjorde det besvärligt för dem om de inte fick större prishöjningar än deras konkurrenter ansåg sig nöjda med. Det andra som nu tas upp från företagets sida gäller andra prisjusteringar som har medgivits av prisoch kartellnämnden. Om de inte tillfredsställer företagets krav kan jag upplysa om att prisoch kartellnämnden inte har varit tillfredsställd med det material som Findus ställt till förfogande för prisoch kartellnämndens beslut. Det kan tilläggas att företaget inte har använt sig av möjligheten att besvära sig hos regeringen över prisoch kartellnämndens beslut. I stället går man ut med detta besked och den enligt min mening kraftigt förenklade motiveringen. Detaljhandelns krav på att få justera sina marginaler uppåt kan jag i detta läge inte finna har något rimligt underlag. De får göra sådana prishöjningar som motsvarar kostnadsstegringar på de varor de säljer. Frågan om utvidgningar av marginaler i handeln är en sak som nog bör helt anstå till dess att förutsättningarna för avtalsuppgörelsen på området är någorlunda klara. Eftersom herr Wennerfors åberopar bekymmer för de handelsanställda är det väl i det läget som de anställdas intressen berörs när avtalsuppgörelsen skall slutföras och därmed frågan om detaljhandelns marginaler kommer upp till diskussion, men där är vi inte ännu. Till slut begärs det att jag skall tala om för företagen vad som skall hända efter den 1 oktober. Det är ganska orimligt att vi skall utgå ifrån att det svenska näringslivet genomgående skall planera efter en fortlöpande prisstegring. Jag anser det helt rimligt att företagen i sin planering utgår ifrån att priserna skall ligga någorlunda stilla och att det bör vara den rimligaste utgångspunkten både för dem och för andra som planerar för framtiden. Det gör att prisstoppet inte har någon självständig uppgift att fylla i deras planering, utan en självklar utgångspunkt bör vara att politiken, inriktad på prisstabilitet, kommer att fortsätta. Riksdagen kommer att höras i detta ärende. Så snart propositionen är färdigställd kommer den att föreläggas riksdagen för godkännande, och detta innebär i så fall ett godkännande av det beslut som nu har fattats om prisstoppets förlängning.

Herr talman! Bakom hela denna debatt ligger prissituationen i dess helhet. Konsumentpriserna steg i fjol med 7 procent — eller kanske 8 procent, som det nu förefaller. Inflationsregeringens facit i efterhand är alltså en prisstegring med 4 procent per år under ett par decennier, och under senare tid med ökad kraft. Detta har lett till minskat manövreringsutrymme för regeringen. Det är typiskt för de siffror vi nu får att arbetslösheten ökar och att antalet lediga platser minskar. ”Den fulla sysselsättningens regering” har i själva verket blivit ”den ekonomiskt låsta regeringen”. Man kan inte späda på med arbeten och köpkraft så mycket som skulle behövas för att hålla arbetslösheten och i viss mån vinterarbetslösheten stången — helt enkelt därför att vår kostnadsnivå internationellt sett är hög. Är det någon det råder full sysselsättning för är det sannerligen regeringen, som har så mycket att förklara och försvara — det må gälla inflationen eller de statliga företagen. Inflationspolitiken försvårar givetvis avtalsrörelserna. Kompensationskrav — uttalade eller outtalade, formellt framförda eller bara i bakgrunden — finns överallt i samhället. Och det är klart att med den regering vi har är människorna oroliga för vad som händer i prishänseende. När vi förde fram förslaget om indexreglerade skatteskalor var det för att få ett annat bemötande än det som vi fick när herr Sträng i finansdebatten kallade detta för ett jippo. Sådana skatteskalor skulle om något förenkla den ekonomiska situationen, skulle göra det lättare för parterna i avtalsförhandlingarna, där prissituationen och skattebördan i fortsättningen är involverade i ett enda sammanhang. Skatt på luft i lönekuverten vill vi i folkpartiet inte vara med om. Låt mig nu anföra två synpunkter som direkt gäller prisstoppet. Den första är en fråga om informationen. Vi fick ett partiellt prisstopp i augusti. I oktober ändrades det till ett s.k. generellt prisstopp. Vid båda dessa tillfällen hade man i dagspressen halvsidesannonser om vilka varor prisstoppet berörde. Men när man i februari i år begränsade prisstoppet gick man inte ut med en sådan utförlig information. Det var departementet som tog över ansvaret för annonseringen, och då smög man i realiteten bort fakta för den stora allmänheten. Man hänvisade till en bilaga till en kungörelse som kunde beställas. Detta är ganska intressant. När prisstoppet slogs på i valrörelsen var det en stor sak med jätteannonser; när det begränsades kom det in en liten annons. Och konsumenterna fick inte på ett enkelt sätt reda på vilka varor som inte längre var prisstoppade. Detta kan också ses i samband med kontrollapparaten i prishänseende. Den är mycket klen — den är inte byggd för övervakning av ett omfattande prisstopp. I valrörelsen sades då av en regeringsmedlem att man utgår från att husmödrarna och andra konsumenter är så prissinnade, att de kommer att övervaka handeln. Men hur kan de göra det när man begränsar prisstoppet så kraftigt som skedde i februari i år utan att konsumenterna på ett lättfattligt sätt får reda på vilka varor som i framtiden är prisreglerade? Dessutom har prisgränsen för en hel del varor höjts — för många varor är det i realiteten inte något prisstopp vi har utan en prisreglering. Detta förhållande skapar svårigheter ur konsumentsynpunkt. Konsumenterna kan inte överblicka vilka varor som är prisstoppade och på vilka nivåer i varje butik som priserna på dessa varor får ligga.

Låt mig framföra en annan synpunkt. Det här prisstoppet kan ju inte vara en långsiktig åtgärd, det pekar många socialdemokratiska uttalanden från tidigare år på. Det skall alltså avvecklas. När kommer det att avvecklas? Från regeringshåll — jag tror att det var i höstas — sade man att prisstoppet skall avvecklas på ett sådant sätt att avtalsparterna inte skall behöva känna sig lurade när det sker. Då vill jag fråga: Var finns denna goda cigarr? Hur skall man efter beskedet i dag veta när efter den 1 oktober prisstoppet kommer att avvecklas? Hur skall man från företagarhåll kunna planera mer ordentligt? Företagare, herr Feldt, behöver faktiskt kunna planera — om de vill ha en bra planering — mycket längre än ett halvår fram i tiden, det må gälla nya produkter eller gamla. Om regeringen är van att planera för kortare tid så är det ändå inte god företagspolitik att planera bara för ett halvår. Hur skall företagarna veta när efter den 1 oktober prisstoppet avskaffas? Här har jag en direkt fråga till statsrådet Feldt: Vet regeringen själv ungefärligen när prisstoppet skall avskaffas? Jag begär inget besked just nu om själva tidpunkten, utan det intressanta tycker jag är: Har regeringen bestämt sig för eller ungefärligen bedömt den tidpunkt när Jag har en fråga till. Herr Feldt sade att företagarna skall utgå från att priserna kommer att ligga relativt stilla i framtiden, i varje fall ett bra tag framöver. Gäller det kostnaderna också? Skall företagarna utgå från att regeringens politik är sådan att man har avsikten och viljan — och hoppas ha förmågan att genomföra det — att kostnaderna ett bra tag framöver också skall ligga stilla? Jag frågade om regeringen själv vet ungefärligen när prisstoppet skall avskaffas. Om man inte får ett svar som är ja på den punkten frågar man sig: Hur skall då avtalsparterna bättre kunna bedöma sin verkliga situation — arbetsgivare och löntagare? Folk är med rätta oroliga, det har inflationen åstadkommit. Då blir det lätt så att båda avtalsparter garderar sig, att de tror det mest oförmånliga och värderar negativt. Det är detta som kallas negativ riskvärdering. Företagarna tror att prisstoppet blir kvar även för varor där det kan påverka sysselsättningen eller där det av andra skäl är klart olämpligt att ett prisstopp existerar. Då blir de på grund av pressade marginaler alltmer återhållsamma i den avtalsrörelse, som blir så knivig om en månad eller två eller tre. Samtidigt fruktar arbetstagare — kanske på kort sikt — att prisstoppet kommer bort och att det då blir prishöjningar på vissa varor. De begär därför i förväg mycket i kompensation. Att inte veta mer om framtiden — och vi väntar oss nu en avtalsrörelse som förmodligen kommer att omfatta en tvåeller treårsperiod — är illa. Regeringen försöker mildra båda parters farhågor. Men jag tror att den sätter sig själv mitt emellan två stolar i stället för att lyckas sitta på bägge på en gång. För får vi inget bättre besked om prisstoppet ur litet mer långsiktig synpunkt, så har företagarna svårt att planera, och de planerar då förstås försiktigt. Det försvårar avtalsrörelsen. Arbetstagarna planerar också försiktigt på lång sikt, och de vill därför begära mycket i kompensation för en eventuellt ökad inflation m.m. Därigenom får vi en knut i avtalsrörelsen, som regeringen hade kunnat undvika och fortfarande kan undvika med ett mer långsiktigt besked än det vi fick i dag.
Herr talman! I sitt inlägg pekar handelsministern på den galopperande inflationen under 1970 som den mycket besvärliga bakgrunden, och han nämner sedan att vi ändå har haft stabila priser en period. Fattas bara annat, det är ju det man kan använda prisstoppsinstrumentet till. Men expertisen som förstår sig på detta har i olika sammanhang uttalat att det är enbart för en kortare period som det kan utnyttjas. Nu har det snart gått över ett halvår, och det är nu som de verkliga problemen kommer att uppstå. Findus nämndes som det enda företag som skulle ha haft de problem som jag belyste. Jag bara hänvisade till detua därför att det stod i tidningen i dag. Det utgjorde ett exempel på de problem som uppstår och kommer att uppstå. Det finns ofantligt många företag som kommer att få det utomordentligt besvärligt. Att jag nämnde de handelsanställda var inte minst därför att det måste vara ytterst obehagligt för de anställda inom handeln att observera hur de företag, vari de är anställda, sviktar. När företagen får allt större bekymmer med de pressade marginalerna skapas otrygghet. Det var därför jag ville peka på detta problem. Vad händer efter den I oktober? Det svar jag fick av handelsministern var att det är rimligt att räkna med att priserna skall ligga stilla, och det svaret var ju inte särskilt innehållsrikt. Det vore mycket värdefullt för både riksdagen och för företagen — vilket också min kollega här har framhållit — om vi kunde få litet mer belyst vad som kan tänkas ske efter den 1 oktober. Jag upprepar att vi har hört rykten om ett något annorlunda prisregleringssystem som skulle gälla på längre sikt. Borde inte handelsministern kunna beröra det ryktet också?
Herr talman! Det är något oklart vart herrarna från oppositionen egentligen syftar med sitt litet spasmodiska kritiserande av prisstoppet — om de vill bli av med det, om de vill ha kvar det eller vad de i själva verket är ute efter. Men för att begränsa det här inlägget till de frågor som har ställts, låt mig svara herr Möller beträffande informationen till konsumenterna, att vi publicerade ett sammandrag av den kungörelse som utfärdades den 5 februari. Anledningen till att vi inte redovisade långa listor på varor är helt enkelt att fortfarande 60 procent av konsumtionsvarorna är under prisstopp. Den del av konsumenternas inköp som i beslutet den 5 februari undantogs från prisstoppet är mycket begränsad. Redan från början var bostäder och vissa andra ting undantagna från prisstoppskungörelsen. Detta gör att det enklaste sättet för konsumenterna att i dag ta ställning till om prisstopp existerar eller inte är att utgå från att den absoluta huvudparten av de varor de möter i affärerna är under prisstopp. Det enda större område som befriades från prisstoppet var en del kemiska artiklar. Något stort informationsproblem för konsumenterna är inte detta, när fortfarande den helt övervägande delen av sortimentet i dagligvaruhandeln är under prisstopp. Sedan kan jag förstå nyfikenheten angående avvecklingen av prisstoppet. Men vi har nu — jag vet inte hur många gånger - deklarerat att ställning till prisstoppets avveckling inte kan tas förrän förutsättningarna för en avtalsuppgörelse på lönemarknaden kan överblickas.

Då är det dags att börja diskutera hur prisstoppet skall fungera och hur prisregleringen skall fungera i framtiden. Men där är vi inte ännu. Jag anser nog fortfarande, om man talar om företagens långsiktiga planering, att det för de flesta företag borde vara det sundaste att de utgick från att priserna på de varor de skall sälja kommer att vara utsatta för en press, dvs. att de inte har det så lätt att höja sina priser, och det alldeles oberoende av om prisstopp råder eller inte. Att säga till företagen att de skall planera för en framtida inflationskonjunktur tycker jag är absolut felaktigt — om det är det herrarna är ute efter tycker jag ni skall ta och revidera er förkunnelse inför det svenska näringslivet. Slutligen vill jag till herr Wennerfors säga att han inte skall tro alla rykten han hör om vad som kommer att hända efter den 1 oktober. Några planer av det slag han nämnde finns inte.

Herr talman! Det är ett par besked vi nu har fått som är otillfredsställande. När det först gäller annonseringen av de ändrade prisbestämmelserna, så säger statsrådet Feldt att det var ju bara en mindre del som undantogs av de varuslag som före februari hade varit under prisstopp. Men ändringen i februari minskade i själva verket med 30 procent omfattningen av det antal varor i konsumentprisindex som var prisstoppade. Ändringen i februari medförde alltså en minskning med 30 procent. Det gällde i huvudsak kemisk-tekniska artiklar men också en hel del annat. Det var en väsentlig minskning och därför en väsentlig uppgift att föra ut, nästan en tredjedel, av konsumentutgifterna som var under prisstopp undandrogs nu. Där hade verkligen en information behövts. Sedan är det så med konsumenter och allmänheten att man glömmer. Att det annonserades i oktober innebar kanske inte att man helt och hållet visste hur det var i februari, och därför är det bra med påminnelser om sådana här saker. Det hade inte behövts någon stor informationsinsats — annonser som de man hade i oktober hade dugt så väl. I själva den bilaga till kungörelsen som finns är det fråga om först en halv sida i AS-format och sedan en och en halv sida till. Det hade lätt fått plats i annonser av den storlek som man hade i oktober. Men det var kanske så att i oktober ville man skryta kortsiktigt med att nu infördes prisstopp — i februari ville man inte skylta så rejält med att nu begränsade man detta prisstopps omfattning. Hur som helst är detta en informationsfråga som vi i andra sammanhang skall återkomma till. När det sedan gäller långsiktsperspektivet, herr talman, blir man litet orolig. Det var en viss oklarhet i vad herr Feldt sade. Han kan inte nu överblicka hur avtalen utfaller och därför är det i dag meningslöst att långt i förväg ange när prisstoppet kan avvecklas. Ungefär så löd det första uttalandet. Men sedan sade herr Feldt: Vi får också se hur förutsättningarna för en uppgörelse ter sig. Vad innebär det? Innebär detta senare uttalande att vi kan vänta ett besked i avtalsrörelsens slutskede, eller gäller det första uttalandet? Gäller i stället det första uttalandet, så vill jag betona att hela min kritik kvarstår: De avtalsslutande parterna har inte någon vägledning för det tvåeller treårsavtal, som det troligen blir, när det gäller prispolitiken för större delen av denna avtalsperiod. Min fråga återstår. Den är inte så hårt formulerad som herr Wennerfors” fråga hur regeringen tänker göra efter den 1 oktober. Jag tror att det just i dag vore olämpligt att pressa regeringen på den punkten. Min fråga lyder i stället: Vet regeringen själv något om den ungefärliga tidpunkten för när prisstoppet kommer att avvecklas? Någon längre tidsperiod kan det ju inte vara fråga om. Fram till oktober kommer vi att ha ett prisstopp. Det har då varat i ungefär ett år. I den socialdemokratiska valhandboken 1966 konstateras att en priskontroll är ”dyrbar och krånglig att administrera. Den kan minska konkurrensen och snedvrida varuförsörjningen. Många affärsmän uppfattar också ett kontrollerat pris som ett lägsta pris. En priskontroll ger heller ingen garanti för indirekta höjningar genom sämre kvalitet.” Nej, en bättre allmän ekonomisk politik är vad som främst hade behövts. Men den frågan skall vi inte diskutera i dag.
Herr talman! Vi har alltså enligt handelsministern det förlängda prisstoppet för att inte störa de pågående avtalsförhandlingarna. Då vill jag ställa den frågan till handelsministern: Om parterna inte vill ta ställning till lönebuden därför att de inte vet någonting om prisutvecklingen i höst, hur blir det då? Vad svarar handelsministern på det? Slutligen vill jag ändock tacka för det besked som lämnades i anledning av vissa rykten. Nu har vi i alla fall fått beskedet att handelsministern inte överväger att införa något nytt slag av prisregleringssystem efter den 1 oktober.

Herr talman! Herr Norrby i Gunnarskog har frågat chefen för jordbruksdepartementet om han vill vidtaga åtgärder som gör det möjligt för turistnäringen och vinteridrottsorganisationerna att klara av de ekonomiska problem som blir följden av snöbristen under vinterns första del. Herr Ekinge har frågat chefen för inrikesdepartementet om han vill vidtaga åtgärder för att underlätta för de turistanläggningar som råkat i ekonomiska svårigheter genom kreditrestriktionerna och genom de förluster som orsakats av den ogynnsamma väderlekssituationen i början av säsongen samt konflikter på arbetsmarknaden, och vilka åtgärder som i så fall kan ifrågakomma. Interpellationerna har överlämnats till mig för besvarande. Turistnäringen i vintersportområdena befinner sig i ett läge som kännetecknas av vissa finansieringssvårigheter och en inte särskilt god lönsamhet. Snöbristen och konflikten på arbetsmarknaden som inträffade under första delen av vintersportsäsongen har utan tvivel ökat svårigheterna. Åtgärder har vidtagits för att lindra de akuta problemen. Kommerskollegium har vidtagit åtgärder för att ansökningar om anstånd med amorteringar på garantilån skall behandlas särskilt snabbt. Arbetsmarknadsstyrelsen har sträckt ut sina medgivanden beträffande räntor och amorteringar på lokaliseringslån så långt gällande bestämmelser tillåter. Överläggningar i hithörande frågor förekommer mellan Turisthotellens riksförbund och kommerskollegium, arbetsmarknadsstyrelsen, Svenska bankföreningen och Svenska sparbanksföreningen. De svårigheter som turistnäringen upplevt denna vinter torde emellertid ha sin egentliga orsak i dess mera långsiktiga problem. Jag vill därför erinra om att utredning pågår rörande bl.a. den framtida utformningen av stödet till turistanläggningar i allmänhet och till vintersportområdena i synnerhet. Det finns också skäl att erinra om att en speciell kampanj startade i fjol för att svenskarna skall utnyttja det egna landets turistresurser bättre. De av interpellanterna berörda anläggningarna torde dra stor nytta av denna kampanj, eftersom de nästan uteslutande är beroende av den svenska marknaden. I årets statsverksproposition förordar jag att kampanjen skall omfatta tre år. Den sammanlagda statliga insatsen blir 1,4 miljoner kronor. Jag hoppas att turistnäringens företag och organisationer kraftfullt samverkar i kampanjen som bedrivs av Turisttrafikförbundet. Jag tror att de berörda företagens framtid i hög grad är beroende av att deras tjänster marknadsförs på ett bättre sätt än hittills. Som herr Norrby påpekar kan också vissa idrottsorganisationer ha blivit ekonomiskt lidande av den för vintersporten ogynnsamma väderleken under de första vintermånaderna. Om särskilda stödåtgärder behövs, är detta en fråga för idrottsrörelsens egna riksidrottsorganisationer. Dessa disponerar över de medel som staten ställer till förfogande för stöd till idrotten.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Feldt för svaret på min fråga. Frågan framställdes redan den 19 januari, och det borde ha fallit mycket snö sedan dess som kunde ha haft gynnsam inverkan på de problem som jag i min fråga berört. Nu, i slutet av mars månad, kan konstateras att det i stora delar av landet inte blev någon vinter 1971, och jag har i form av tidningsurklipp många bevis för hur prekär situationen är för många anläggningar. Några exempel: Minus 10 000 kronor i Finnfallet, Värmullsåsen har förlorat 45 000 kronor, Skidliftar utan snö — Katastrofläge i Dala-fjällen, Turistnäringen, med en årlig omsättning på 300 miljoner, har det svårt med räntorna, osv. Till detta kom sedan konflikten på arbetsmarknaden som ytterligare förvärrade situationen. De här problemen har förutom i min interpellation också uppmärksammats av herr Ekinge samt i en motion, nr 1135, till årets riksdag. Jag tycker att statsrådets svar vad gäller stöd till turistanläggningar är positivt och ger besked om att statsrådet Feldt uppmärksammat föreliggande problem, sett både ur kortoch mera långsiktigt perspektiv. Jag noterar detta med tillfredsställelse och uttrycker förhoppningen att vidtagna och planerade åtgärder skall visa sig tillräckliga för att lösa problemen för den här kategorin. Om jag alltså är nöjd med det svar som jag fått med anledning av min frågas första del, är jag inte fullt nöjd med svaret på min fråga angående stöd till vintersportorganisationerna. Jag tänker i första hand på Svenska skidförbundet, som jag mera ingående är informerad om. Skidförbundets verksamhet har i vinter drabbats av något som väl kan betecknas som en ekonomisk katastrof med tusentals inställda tävlingar, flyttning av svenska mästerskapen, uteblivna inkomster från osålda skidmärken, fördyrade kostnader för träningsläger, osv. Detta har medfört att Skidförbundet under den gångna säsongen beräknat förlusterna till c:a 170 000 kronor. Nu säger statsrådet att medel får sökas hos idrottsrörelsens egna riksorganisationer, vilka har att fördela de medel som staten ställer till förfogande. Men det är väl tyvärr så, att de medel som finns redan är reserverade för andra ändamål, och om de tas i anspråk för att täcka uppkomna förluster orsakar detta en brist på annat håll. Vad som är allvarligt är också det förhållandet att de för Skidförbundet uteblivna pengarna bl.a. skulle användas för förberedelser inför OS i Japan 1972. Jag vill därför fråga om statsrådet kan ge något besked om huruvida ytterligare statsmedel kan tillföras riksorganisationerna.

Herr talman! Även jag ber att få tacka handelsministern för svaret på min interpellation, och jag kan dessutom tacka för att jag fick ett så snabbt svar till skillnad från föregående talare. Det är tacknämligt med den förståelse för de här uppkomna problemen som handelsministerns svar visar. Jag hoppas att de överläggningar som är i gång mellan branschens företrädare och företrädare för olika myndigheter och bankinrättningar skall leda fram till sådana resultat att turistnäringen verkligen kan repa sig efter de oförskyllda svårigheter den råkat i. Denna förhoppning knyter jag självfallet också till regeringens positiva inställning till behovet av extra stödåtgärder. Handelsministern säger vidare i sitt svar att de svårigheter som turistnäringen upplevt den här vintern torde ha sin egentliga orsak i dess mera långsiktiga problem. Ja, det är naturligtvis alldeles riktigt. Men att bara hänvisa till den sittande turistutredningen och till den av Svenska turisttrafikförbundet igångsatta Sverige Nu-kampanjen är naturligtvis inte så bra. Hur ser den svenska turistnäringen ut i dag? Organisatoriskt är den splittrad på många små och större organisationer som sinsemellan inte har några sammanhållande länkar. Anläggningarna är spridda på, i de flesta fall, relativt små anläggningar över hela landet, tydligen utan någon större möjlighet att få till stånd tillräckligt stora och kraftiga enheter. Marknadsföringen är splittrad, och bokningen, som är grunden för en effektiv försäljning, är splittrad och spridd över hela landet. Vårt transportväsende är i stort sett inte heller anpassat för att främja Det här är ett stort verksamhetsfält, som kan bearbetas utan att man först avvaktar ytterligare utredningar. Vi hade ju en turistutredning 1964, och denna avsatte, enligt vad som är mig bekant, inte ett enda praktiskt resultat. Jag hoppas att handelsministern kommer att lägga in all sin kraft för att främja den här icke betydelselösa delen av vårt näringsliv. Så ett par saker till. Handelsministern förordar att Turisttrafikförbundets Sverige Nu-kampanj skall fortsätta i tre år, dvs. 1970, 1971 och 1972. Men hur skall det bli möjligt samtidigt som staten minskar sitt anslag till denna verksamhet? Den statliga satsningen är, som handelsministern nämner, 1,4 miljoner kronor. Den avser ju hela treårsperioden. Man fick 600 000 kronor för år 1970, 400 000 kronor för 1971 och nu föreslås för 1972 oförändrat 400 000 kronor. Alla kostnader stiger ju som bekant år från år; det är bara anslaget som är oförändrat och därmed i realiteten mindre än föregående år. Handelsministern säger i årets statsverksproposition att han förutsätter att turistnäringen tar en ökande andel av kampanjens finansiering. Men samtidigt konstaterar vi nu att en betydande del av turistnäringen har finansieringssvårigheter och en icke särskilt god lönsamhet. Det går inte riktigt bra ihop. Men jag skall inte fortsätta på detta tema. På dagens föredragningslista för kammaren står bl.a. behandlingen av anslaget till Svenska turisttrafikförbundet, och jag får då kanske anledning att ytterligare utveckla denna del av min talan. Till slut några ord med anledning av det av herr Norrby i Gunnarskog aktualiserade problemet som en följd av snöbristen under vinterns första del. Massmedia, och då inte minst Sveriges Radio/TV, ägnade stor uppmärksamhet åt snöbristen. När sedan förhållandena ändrades i slutet av januari och början av februari borde man väl ha varit lika angelägen att informera om möjligheterna till vintersport på olika orter. Så syns dock inte ha skett. Många människor har därför avstått från även möjliga resor till vintersportanläggningarna i tron att det icke fanns någon snö. En möjlighet att ändra på detta och medverka till en objektiv information om olika förutsättningar för fritidskonsumtion ur väderlekssynpunkt vore att väderlekstjänstens rapporter kompletterades med uppgifter om snötillgång, snöns åkbarhet, temperatur, soloch siktförhållanden etc. på aktuella vintersportorter under vinterhalvåret. Det skulle vara intressant att få veta om statsrådet är beredd att medverka till en undersökning av möjligheterna att i t.ex. radio och framför allt TV, som ju är ett bra medium i detta sammanhang, ge sådan information. Det har ofta påpekats med rätta — att turistnäringen i Sverige på något sätt måste ges möjlighet att stärka sin konkurrenskraft gentemot utlandet. Frågan har givetvis fått förnyad aktualitet i och med att bytesbalansen försämrats. Inte minst med tanke på det kraftiga statliga stöd som turistnäringen erhåller i andra länder är det rimligt att svenska staten, utan att invänta turistutredningen, utnyttjar alla möjligheter att förbättra de allmänna betingelserna för den inhemska turistnäringen.
Herr talman! Jag vill svara herr Norrby i Gunnarskog att om frågan kommer upp om en extra medelstilldelning till idrottsorganisationerna, lovar jag att allvarligt och noggrant pröva den frågan under förutsättning att medel finns för att ställas till förfogande.
Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för denna mycket positiva inställning till min fråga.

Herr talman! Den svenska handelsbalansen har under det gångna året varit föremål för stor uppmärksamhet och debatt. Orsaken är ju att finna i det för oss ogynnsamma utfallet i vår balans under 1970, som har visat ett underskott på I 370 miljoner kronor. Även om detta naturligtvis är ett besvärande problem, bör man betänka att tidsmässiga fluktuationer har medverkat till denna negativa utveckling. Men det är alldeles klart att vår exportvolym under 1970 inte har kunnat hålla samma ökningstakt som importen. Eftersom en stor del av vår produktion i så hög grad är inriktad på utlandsmarknaden, bör våra företags exportansträngningar ges största möjliga stöd. Av handelsdepartementets skrift Sveriges utrikeshandel under 1960 talet framgår att exporterade varors och tjänsters andel i bruttonationalprodukten uppgick till 34 procent. Utlandsmarknaden är alltså i högsta grad viktig för sysselsättningen här i landet, om vi betänker att ungefär var fjärde svensk arbetar i företag som är sysselsatta inom exportnäringen. Läser man årets finansplan finner man att det går som en röd tråd igenom den att vi måste exportera bort den besvärande brist som vi har i vår bytesbalans. Det är, kan man säga, hela finansplanens huvudtema. Finansministern har också där föreslagit ett tioprocentigt avdrag för investeringar i maskiner och inventarier just för att stärka våra exportmöjligheter. Jag skall, herr talman, citera vad finansministern anför på denna punkt: ”När det gäller att ta ställning till frågan efter vilka vägar vi kan avhjälpa det nuvarande underskottet i bytesbalansen samt möta de ökande valutakraven som hänger samman med tillväxten av u-landsbiståndet vill jag erinra om den utveckling som varuoch tjänstebalanserna undergått. Sedan lång tid har för vårt varuutbyte med andra länder registrerats ett visst underskott. Detta har dock balanserats av ett överskott på tjänsteområdet — nettot av sjöfart, turism, licenser etc. Sedan slutet av 1950-talet har emellertid en fortgående reducering av det positiva tjänstenettot ägt rum till följd av bl.a. den ökande turismen. Möjligheterna att vända utvecklingen på tjänsteområdet bedömer jag inte vara stora, utan jag anser det vara realistiskt att utgå från att ett negativt saldo då kommer att gälla för denna del av bytesbalansen. Det blir därför på varusidan som vi måste åstadkomma den nödvändiga förbättringen. Det tidigare underskottet i handelsbalansen måste sålunda vändas till ett kraftigt överskott.

I motionen 102 av Fredagen den herrar Hedlund och Helén tas dessa spörsmål upp. Motionärerna 26 mars 1971 hemställer att anslaget till främjande av utrikeshandeln m.m. förhöjs med 1 063 000 kronor för budgetåret 1971/72 utöver vad departementschefen här föreslagit. De olika synpunkter som förts fram i motionen om främjande av utrikeshandeln, bl.a. att öka stödet till småindustrins exportbyrå, anser vi angelägna. Det är alldeles klart att vi har goda möjligheter att öka exportandelen inom industrin. Framför allt gäller det den mindre och medelstora industrin, som har outnyttjade resurser, men här möter problemen de mindre företagen på ett helt annat sätt än de större. Det betyder mycket för de mindre industriföretagen att exportrådet har resurser att hjälpa dem ut på utlandsmarknaden. När man läser utskottets betänkande finner man att utskottsmajoriteten, när den avvisar yrkandet i motionen 102, anför att medelsanvisningen under detta anslag till kommersiell information i utlandet sedan 1965 ökat med 2 miljoner kronor. Jag tycker personligen att det är en mycket blygsam summa med tanke på att vår totala export ligger på 35 083 miljoner kronor. Det är en verkligt blygsam ökning, om man betänker att den mindre företagsamheten står för ca 20 procent av denna export. Vi har i reservationen 1, som är fogad till punkten 6, påtalat dessa förhållanden. Vi anser att exportrådet bör få en uppräkning. Och vad vill vi då speciellt ha hos exportrådet? Jo, vi kräver i motionen 1060 att exportrådet skall få en tjänst för uppsökande verksamhet hos den mindre företagsamheten här i landet för att hjälpa den i dess ansträngningar att få ut sina varor på världsmarknaden. Detta är angeläget. Som jag tidigare sade gäller det 50 000 kronor. Med sin nuvarande personalorganisation har exportrådet inga möjligheter att i den omfattning som vi reservanter ansett vara nödvändig gå ut och besöka företagen i olika delar av landet. I nuvarande läge kan exportrådet inte ge behövlig service. Denna uppsökande och informerande verksamhet tar på grund av arbetets individuella art helt naturligt stora delar av exportrådets resurser i anspråk. Under förra året tog den 60 dagar. Arbetet består i att man tar kontakt med företag, företagarföreningar, banker och andra serviceorganisationer. Jag har personligen de bästa erfarenheter av sådana här besök. Vi har haft sådana i mitt hemlän, och de har resulterat i goda exportframgångar. Det är därför beklagligt att utskottsmajoriteten inte har förståelse för de synpunkter som framföres i motionen 1060. Det gäller en blygsam summa på 50 000 kronor, som skulle möjliggöra att företag på längre avstånd från Stockholm oftare skulle få besök än vad som nu är fallet. Herr talman!

Herr talman! Jag skall inte upprepa vad herrar Andersson i Örebro och Börjesson i Glömminge sagt — jag instämmer i deras synpunkter. Jag vill bara tala om varför moderata samlingspartiet gått med på denna reservation. Det kan synas förvånande att man vill försvaga budgeten med 1 miljon kronor, men bakgrunden är att vi anser att den föreslagna åtgärden i högsta grad innebär ett skapande av bättre produktionsbetingelser för det enskilda näringslivet, i synnerhet då den mindre industrin. Pengarna kommer alltså tillbaka ganska snabbt. Detta är den riktiga formen för ett exportstöd till de mindre företagen. Ifrån Sverige-informations sida har man begärt 2,6 miljoner kronor. Ökas detta bidrag med 1 miljon kronor, är denna instans väl förberedd att ta hand om denna miljon för att skapa detta stöd för den enskilda, mindre industrin. Jag ber, herr talman, med detta att få yrka bifall till reservationen I vid punkten 6.
Herr talman! Låt mig först säga, efter den diskussion som förts här, att i princip råder det inga större motsättningar inom utskottet. Jag är den förste att betyga värdet av exportfrämjande åtgärder, betydelsen av vår utrikeshandel och alla de saker som har framhållits här. Striden gäller väsentligt mindre ting. Att man också från regeringens sida är intresserad för exportfrämjande åtgärder visar inte minst alla poster som finns i det här betänkandet. Det är ju inte bara en post för Sverige-information i utlandet som är aktuell i detta sammanhang. Den här punkten upptar ju anslag på 8 miljoner kronor. Vi har dessutom t.ex. anslag till handelssekreterare på ungefär 8 miljoner kronor, en ökning med över 2 miljoner, och många andra poster. Själva grundinställningen är vi alltså överens om. Att man är intresserad för att förbättra bytesbalansen och att man därvid åberopar finansministern som den sakkunnige och den som man vill stödja är ju mycket glädjande. Det verkar ungefär som om det är oppositionen som får stödja finansministern mot anloppen från socialdemokratin. Jag tror den historieskrivningen är en smula falsk. Jag tänker inte hålla något längre anförande i detta sammanhang. Låt mig bara konstatera att det är fråga om nyansskillnader här. Man säger sig ömma för vissa anslag, som majoriteten inte vill gå med på. Det gäller nu anslaget till kollegiet för Sverige-information, där man i propositionen i stort sett behåller samma belopp som förut. Anslaget har dock, som redan påpekats här, ökats med 2 miljoner kronor sedan 1965. När det sedan gäller exportrådet för den mindre industrin så föreslår Kungl. Maj:t en ökning av detta anslag med 250 000 kronor. Reservanterna begär 313 000. Den av Kungl. Maj:t föreslagna ökningen anser vi vara riktig. Vidare vill man ha en ny tjänst vid exportrådet för den mindre industrin för främjande av försäljningen av licenser och teknisk know how. Det är fråga om att inrätta en tjänst för budgetåret 1972/73. Utskottet finner det uteslutet att vi här i dag skulle ta ställning till utgifter i den budgeten. Det är förklaringen till att vi inom utskottet i stort sett funnit oss böra tillstyrka propositionens förslag. Frågan här gäller som sagt om vi skall anslå 1 miljon kronor mer eller mindre. Den här miljonen kan nog ha sin betydelse. Det är väl inte heller det som här är det avgörande, även om jag inte har den där tveklösa övertron på att om vi satsar 1 miljon nu så får vi en utdelning på många miljoner nästa månad. Så enkelt är det inte. Den här miljonen kan man, om man har den, möjligen placera just hos kollegiet för Sverige-information. Men jag vill fråga herrar reservanter: Är ni helt övertygade om att om vi kan plocka fram 1 miljon till utöver vad budgeten upptar så är denna post absolut den angelägnaste som vi kan hitta i hela budgeten? Det är den avvägningen som måste göras. Det finns många andra poster i budgeten som skulle behöva förstärkas med 1 miljon. Nu har vi ett stramt ekonomiskt läge, och jag är för min del inte beredd att säga att den miljonen skall satsas just här. Därför finner jag att Kungl. Maj:ts förslag är rätt väl avvägt. Vi får finna oss i den budgetpolitiska situationen på alla områden och inte var för sig säga att just det här är viktigt. Någon annan säger att just vad han förordar är viktigt. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Herr Svanberg frågar om vi är beredda att säga att det här är den viktigaste posten i hela budgeten. Det är självklart svårt att ge ett entydigt svar på det. Det är alldeles uppenbart att med utgångspunkt i bl.a. vad finansministern sagt i finansplanen, när han medger det 10-procentiga avdraget för investeringar, så måste det också paras med ett ökat stöd till exporten. Meningen är ju att den ökade produktionsvolymen skall ges möjligheter att kanaliseras på utlandsmarknaden. Denna självklara regel har ju varje företag och affär. Om man satsar på en ökning av sin produktion, måste man självfallet också satsa på en ökning av sin försäljning. Man kan inte så att säga låta skyltfönstret i en affär stå tomt när man har lokalen full av varor, och samma princip måste självfallet gälla vår handel. Vidare säger herr Svanberg att vi från oppositionens sida stöttar upp finansminister Sträng. Ja, det tycker jag att det finns anledning att göra i vissa sammanhang, framför allt när det gäller att bevilja industrin detta investeringsavdrag, som bör paras med en uppstöttning av våra exportansträngningar. De mindre och medelstora företagen har det besvärligt, och det är via dem, som jag tidigare sade, vi bl.a. har möjligheter att ta fram en ökad volym av varor. Det är rätt intressant att läsa en trebetygsuppsats som elever vid handelshögskolan i Göteborg har gjort. Det gäller det initiativ som exportrådet tagit när det gäller säljresor. Den undersökningen visar att de allra flesta företag, som hade varit med på sådana säljresor, kunde visa upp mycket goda resultat och att alla var nöjda i detta avseende. Det anslagsbelopp som vi begär, drygt 1 miljon kronor utöver departementschefens förslag, är ju i den totala budgeten en mycket blygsam summa. Finansministern anser nog att det i detta avseende kan betraktas som felräkningspengar. I den totala budgeten betyder ju trots allt inte 1 miljon kronor så mycket, och det är otvivelaktigt så att exportansträngningar ger resultat även på kort sikt.

Herr talman! Häromdagen kunde man i en tidskrift, som företräder svenskt konsthantverk och svensk konstindustri, läsa följande: ”Det knakar i det svenska glashuset. Svenskt glas — vackert världsberömt flaggskepp för konstindustrin och snöplog för exportindustrin — är hotat.” Och man fortsatte: ”Lönsamheten är dålig, löneläget högt, även jämfört med de nordiska grannländerna, rörelsekapital saknas. 1970 lades fyra glasbruk ner och två bruk försattes i konkurs. Ytterligare bruk har akuta likviditetssvårigheter. Hur skall det gå? Håller den svenska glasindustrin på att bli en ny tekobransch?” Många frågar sig: Är dessa påståenden riktiga, hur är läget egentligen för branschen? Ja, man kan först slå fast att den manuella svenska glasindustrin i dag omfattar 34 glasbruk, varav huvudparten, eller 29, är belägna i Småland, även kallat Glasriket, där särskilt i Kronobergs och Kalmar län glasbruken spelar en ytterst viktig roll för sysselsättningen. För närvarande är cirka 3 500 personer sysselsatta vid de manuella glasbruken. Om dessa glasbruk, som — det vill jag påpeka mycket starkt — ofta är den enda industrin på orten, skulle försvinna, kommer detta att medföra att vi i vissa delar av Småland får problem liknande dem vi har i Norrland. Med andra ord: Det kan bli ett nytt stödområde. Därför bör det ligga i både glasindustrins och statsmakternas intresse att undvika en sådan utveckling. Glasbruken har svåra tider just nu. Vi har kunnat konstatera detta i pressen, och TV har också haft åtskilliga reportage om glashanteringen. Bruk efter bruk läggs ner. Tre enheter är nedläggningshotade med en arbetsstyrka på cirka 300 anställda. Ett par bruk arbetar just nu med reducerad drift. Vad är orsaken till denna föga lysande situation? Som ”glasman” skulle jag vilja påpeka att importen av billigt hushållsglas har ökat starkt under hela 1960-talet. Förra året importerade vi för drygt 37 miljoner kronor, och det kan också vara av intresse att veta att vi under samma tid exporterade för 49 miljoner kronor. Det totala produktionsvärdet 1970 var cirka 125 miljoner. Till följd av vårt höga kostnadsläge, där inemot 60 procent av produktionskostnaderna utgöres av personalkostnader, har vi självfallet vissa svårigheter att konkurrera med en del utländska bruk. Härtill kommer en vikande köpkraft hos konsumenterna, vilket särskilt har kommit till uttryck under 1971 på den svenska marknaden. Här spelar säkert den ökade momsen samt ovissheten på arbetsmarknaden en stor roll. Ute i detaljistledet klagar man i dag inom vår bransch över en betydligt minskad omsättning under de här månaderna i år. Inför dessa rätt dystra konstateranden tycker kanske någon att den svenska konstglasindustrin inte försvarar sin position inom det svenska näringslivet. Har denna hantering egentligen någon chans att överleva? Är den någonting att satsa på? Svaret är ja — den är värd att satsa på. Det svenska glaset är nämligen en av våra allra mest uppmärksammade exportvaror. För att inga missförstånd skall uppstå vill jag understryka att det inte är exportvärdet i kronor räknat som är mest väsentligt utan den goodwill, det PR-värde, som svenskt glas ger oss i främmande länder. Låt mig, herr talman, ta ett enda exempel för att belysa detta. Nyligen företogs i USA en omröstning som gällde vad genomsnittsamerikanen bäst kände till om Sverige. Där segrade det småländska glaset — inte, om någon till äventyrs trodde det, den svenska synden. Först längre ned kom det svenska stålet, som också är en välkänd svensk exportvara. Svenskt konstglas har sålunda ett mycket gott anseende i utlandet och bidrar verksamt till att vi kan exportera andra varor, kapitalvaror t.ex., som ger vårt land mycket pengar i utländsk valuta, vilket vi i dag så väl behöver för att klara vår ekonomi. Låt mig också understryka att vi har stora möjligheter att väsentligt öka vår glasexport. Men härtill behövs såväl som i andra branscher stöd — vi har tidigare i dag talat om svårigheterna för mindre och medelstor industri att över huvud taget existera och marknadsföra sina produkter. Detta gäller givetvis i högsta grad den manuella glashanteringen. men om glasexporten skall kunna ökas fordras, som jag tidigare vid flera tillfällen framhållit, en injektion i form av exportstimulans för att komma över vad vi brukar kalla tröskeln till de verkligt stora marknaderna och då i första hand USA. Förra årets riksdag beslutade, som kammarens ledamöter säkert kommer ihåg, att anslå 575 000 kronor i exportstöd. Härav avsattes 75 000 kronor som lånegaranti. 150 000 kronor har reserverats för anställning av en exportkonsulent. Då återstår 350 000 kronor i rent exportstöd. De beslutade höjningarna av ATP, arbetsgivaravgiften, avgifter för sjukförsäkring osv. drabbar naturligtvis glashanteringen hårt eftersom den, vilket jag tidigare här påpekat, är en synnerligen löneintensiv bransch. Det är en bransch där vi inte kan använda så värst mycket maskiner utan det är fråga om konsthantverk, vilket fordrar mycket arbetskraft. De 500 000 kronor som branschen har fått i exportstöd slukas mer än väl av de ökade statliga avgifter på arbetskraften som utgår från den I januari i år. Herr talman! Med hänvisning till vad jag här i korthet har anfört är det ytterst angeläget att exportstödet för det kommande budgetåret räknas upp så att det verkligen kan ge önskad effekt i exportfrämjande syfte. Vi har också i motionen påpekat att vi önskar mindre restriktivitet när det gäller att använda direkta statsbidrag i exportaktiviteter — det är en önskan från branschen. Det har nämligen i praktiken visat sig svårt att få bidragsansökningar beviljade när det gäller vissa investeringar på marknadsföringssidan. Vi önskar således en större frihet för kommerskollegium och de tjänstemän som där handlägger de här ärendena när det gäller totalbedömning av aktuella projekt. Vi anser det helt enkelt nödvändigt. Jag är angelägen att understryka att det statliga exportstödet är en marginell insats. Det är naturligtvis inte av den storleksordningen att det har den stora betydelse som många kanske tror. Man tycker att det är alltför litet pengar, men jag vågar påstå att trots att det inte rör sig om så väldigt stora summor har det stor betydelse, även om givetvis glasbranschen själv och dess företag får satsa merparten. Vi har för övrigt — det kan jag väl nämna inför kammaren — kommit i gång med exportsamarbetet. Just nu arbetar vi inom fyra grupper, som omfattar inte mindre än 14 bruk. De bruken svarar för inemot 80 procent av den totala produktionen. Eftersom jag själv är engagerad i en sådan grupp kan jag väl också säga att vi har nått relativt goda resultat genom detta samarbete, alldeles särskilt i USA. I gårdagens tidningar stod det en hel del att läsa om en pågående fusion mellan ett par av glasbruken, de allra största för övrigt. Man diskuterar ett samgående som kan innefatta fem olika bruk. Jag tror sammanfattningsvis, herr talman, att vi kan vara rätt optimistiska för den svenska glasindustrin och dess framtid. En ytterligare höjning med 500 000 kronor utöver Kungl. Maj:ts förslag skulle dock möjliggöra förstärkta exportaktiviteter. Jag tror därför att det finns anledning att beakta vad som framförts i motionen. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den vid punkten 9 i näringsutskottets betänkande nr 3 fogade reservationen 2.

Herr talman! Jag har tillsammans med mina partivänner från vårt hemlän tagit upp frågan om statligt exportstöd till hushållsporslinsindustrin. I vår motion nr 216 har vi föreslagit att det stimulansprogram som nu prövas inom den manuella glasindustrin även borde utgå till företag inom hushållsporslinsindustrin. Vi motionärer har nämligen den bestämda uppfattningen att hushållsporslinsindustrin arbetar under samma svåra förhållanden som TEKO-industrin och den manuella glasindustrin. Liksom dessa näringsgrenar tillhör hushållsporslinsindustrin de mest löneintensiva branscherna i vårt land. Vidare har den en betydande konkurrens från lågprisprodukter. De uppkomna konkurrenssvårigheterna och kostnadsbekymren har under de senaste åren drivit fram en ökad koncentration till ett mindre antal företag. Trots denna utveckling kan man räkna med att kvarvarande företag är utlämnade till en ganska osäker framtid. I samband med den fortsatta strukturomvandlingen kan man visserligen peka på att hushållsporslinsindustrin är en förhållandevis liten näringsgren med omkring 1 400 anställda. Efter vidtagna personalinskränkningar har dock det största företaget inom branschen - Rörstrands porslinsfabriker — fortfarande ca 600 anställda. Personalinskränkningen vid detta företag och andra friställningar inom näringslivet i kommunen har bl.a. medfört att vi nu kan notera en rekordhög arbetslöshet i Lidköpingsområdet. Vid den senaste månadsräkningen var det 450 arbetslösa, av vilka mer än 200 var över 50 år. Den höga arbetslöshetssiffran orsakas främst av personalinskränkningen vid Rörstrands porslinsfabriker. För att på sikt kunna råda bot på hushållsporslinsindustrins problem och samtidigt säkra sysselsättningen för de anställda bör produktionsresurserna i större utsträckning inriktas på de delar av sortimentet som kan påräkna en stabil och expanderande marknad. För att skapa en sådan utveckling krävs bl.a. samlade insatser på exportmarknaden. Det är i detta betydelsefulla arbete som ett statligt stimulansbidrag, i första hand genom exportfrämjande åtgärder, skulle kunna stödja hushållsporslinsindustrins strävan att skaffa sig större marknadsunderlag utanför vårt lands gränser. Herr talman! Även om näringsutskottet har avvisat våra förslag är jag ändå ganska tillfredsställd med utskottsbetänkandet. Man har exempelvis hänvisat till industriministerns svar på en av mig framställd interpellation om undersökning av den svenska hushållsporslinsindustrin.

Efter utskottets uttalande kan man säkerligen också utgå från att realistiska exportprojekt från hushållsporslinsindustrins sida kommer att prövas välvilligt. Jag vill till sist uttala den förhoppningen att departementschefen och hans medhjälpare medverkar till att öka branschens exportverksamhet.

Herr talman! Jag tror inte att det finns någon ledamot i denna kammare som inte är medveten om den svenska glasindustrins bekymmersamma läge; låt mig gärna deklarera det. Vi som tillhörde statsutskottets femte avdelning gjorde i fjol i samband med behandlingen av propositionen om ett särskilt stöd till exportansträngningar för textilindustrin och den manuellt arbetande glasindustrin en resa i Småland och studerade då en hel del av glasbruken där. Jag är nu angelägen om att framhålla att vi då konstaterade, att man hade många bekymmer inom branschen. Men det fanns också ett mycket stort behov av rationaliseringsåtgärder och av en strukturrationalisering, som bara har dröjt alltför länge inom glasindustrin, och ett oerhört behov av samarbete, som man tidigare tyvärr saknat i hög grad. Vi har nu en mängd mycket små, icke rationella glasbruk, och det skapar stora problem. Jag vill uttrycka samma förhoppning som flera tidigare talare har gjort, nämligen att vi måtte kunna bevara en svensk glasindustri här i landet. Där måste emellertid till många åtgärder, inte bara en ökning av exporten utan också mycket annat. Men jag är övertygad om att vi kan klara den saken. Någon talade här om att amerikanerna hade velat köpa vissa glasbruk. Ja, jag har också sett den uppgiften i tidningarna, och jag skall inte kommentera den på annat sätt än så, att det väl inte tyder på att den svenska glasindustrin skulle vara dödsdömd. Jag föreställer mig nämligen att amerikanskt kapital inte skulle vara intresserat av att söka ta upp en industri som med säkerhet går omkull. Amerikanerna ser väl i så fall möjligheter att utveckla den — om de nu är eller har varit intresserade. Slut med kommentarerna om den saken. Vi kan också erinra oss att det bara är drygt ett halvår sedan vi behandlade denna fråga senast. Då gällde det en proposition om särskilt stöd till exportansträngningar för TEKO-industrin och den manuella glasindustrin. I det sammanhanget beslöt riksdagen att ställa medel till förfogande för särskilda exportfrämjande åtgärder just för glasindustrin. Beloppet var 1 1 2 miljon i årets stat. Kungl. Maj:t föreslår nu att ungefär samma belopp skall utgå nästa år, och för det tredje försöksåret blir beloppet i stort sett detsamma. Det rör sig bara om en skillnad på något tiotal tusen kronor mellan de olika åren. Dessa exportansträngningar har hittills inte lett till några resultat, vilket är ganska självklart eftersom åtgärderna har vidtagits så nyligen. Den första utbetalningen för en aktion av detta slag gjordes helt nyligen, och följaktligen kan ännu ingen ha någon säker uppfattning om vad detta stöd kan komma att betyda. Jag hoppas dock att det kommer att få stor betydelse. Några säkra besked kan man emellertid ännu inte få fram i det fallet. Eftersom vi så nyligen beslöt om denna treåriga försöksperiod, det är inte mer än drygt ett halvår sedan, finner jag det helt opåkallat att vi nu i början av denna försöksperiod späder på vad riksdagen beslöt om i fjol. I stället bör vi fullfölja riksdagens beslut, noggrant iaktta utvecklingen och se vad som händer. Vi bör också uppmärksamma att det inte bara är genom detta anslag som vi hjälper till i exportansträngningarna. Vi beslutar i och med det här betänkandet att ett betydande belopp skall satsas på handelssekreterarna. Handelssekreterarkontoret i New York t.ex. kommer att få alldeles speciella uppgifter när det gäller att hjälpa till med export av svenskt glas; det sker helt analogt med vad som sades tidigare, nämligen att amerikanerna är intresserade av denna vara. Vi kan också peka på att handelssekreteraren i Västtyskland kommer att ha särskilda uppgifter i arbetet med just denna export. Den här stödverksamheten är alltså inte den enda punkten där samhället hjälper till, och jag har med detta konstaterande bara velat påvisa att man från samhällets sida är mycket intresserad av detta. Man har beslutat sig för en försöksverksamhet, och den bör självfallet följas upp innan vi börjar ändra på den. Följaktligen tillstyrker vi propositionen på den punkten. Det finns ytterligare en punkt där reservanterna vill ha en ändring till stånd. Man talar om att man vill ha mindre restriktiva regler för användandet av de här pengarna. Det var herr Hovhammar som tog upp det. Då är det väl att peka på att det finns vissa internationella regler i samarbetet med EFTA om hur ett land får gynna sin egen export. Vi får inte utbetala subventioner eller något sådant för exportvaror, utan medlen skall vara avsedda för att täcka tröskelkostnader av direkt initialkaraktär såsom kostnader för marknadsundersökningar, upprättande av marknadsplaner, anpassning eller utveckling av produkter för exportmarknad. Man kan inte utan vidare rucka på dessa gränser och göra det möjligt med en behandling från fall till fall av vad som är tillåtet och inte tillåtet. Utskottet finner därför att vi också här bör följa propositionen. Det har motionsvis yrkats på en höjning av anslaget med 2 000 000, vilket man senare i reservationen har prutat ned till 500 000. Jag vill på den punkten bara säga att jag finner det opåkallat att under pågående försöksperiod höja anslaget på detta sätt. Herr Blomkvist talade om en motion han väckt om porslinsindustrin. Utskottet pekar bara på att här finns möjligheter att gå andra vägar, och Kungl. Maj:t har uttalat sitt intresse för att följa denna fråga. Jag förstår därför att herr Blomkvist kan ansluta sig till utskottets skrivning. Herr talman!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

Herr talman! När vi från Småland tar upp problemet med glasindustrin och dess 3 500 anställda kan det väl för många synas vara en liten fråga i det stora sammanhanget. Man tycker kanske att det inte är så viktigt hur det går med den. Men vi som är från bygden vet att glasindustrin har mycket stor betydelse för de utkomstmöjligheter som finns i de små samhällen som är uppbyggda kring den manuellt arbetande glasindustrin. Första gången denna fråga kom upp i riksdagen var 1967 i samband med motioner med Petersson i Nybro och mig som första namn. Där begärde vi en utredning om de speciella problemen inom glasoch träindustrin — i dag diskuterar vi bara glasindustrin, men låt mig säga att jag tror att träindustrin kommer att bli nästa TEKO och glasindustriproblematik i detta land. Vi pekade vid det tillfället på den ensidiga lokaliseringen, men vi visade också på framåtsyftande åtgärder och på möjligheterna till en ökad export. Vi talade om kapitalbristen inom företagen och de små enheterna och ville ha en utredning till stånd som tog upp hela problematiken hur man skulle kunna sälja svenskt glas i utlandet. Vi hade redan då siktet inställt på att det skulle äga rum ett samarbete kring dessa problem. Bankoutskottet behandlade ärendet och föreslog att motionen lämnades utan åtgärd; man ville inte ha en riksomfattande utredning. Men man gav länsstyrelsen nästan i uppdrag att göra utredningar om såväl glassom träindustrin. Några glasbruk — det var de största — tog ett eget initiativ och gjorde en utredning som presenterades och som kom fram till resultat som jag skall återkomma till. Men denna utredning underkändes av alla andra glasfabrikanter i landet. Dessa tillsatte en ny utredning med direktör Holmström som ledare. Den utredningen presenterade sitt resultat 1970. Skilde sig resultaten av dessa två utredningar på något sätt från varandra? Nej, inte ett dugg! Båda utredningarna kom fram till att man hade en överproduktion, att man inte hade lyckats på exportmarknaden, att det fanns alldeles för många små företag och att det behövdes fusioner, rationaliseringar och samarbete. Mellan dessa utredningar gick något mer än ett år — ett år som hade varit värdefullt för samarbetet inom glasindustrin. Det är därför vi upplever dagens problem i detta sammanhang. Det är inte, som herr Hovhammar säger, bara importen, det höga kostnadsläget, där 60 procent går till löner, och den ökade momsen som är orsaken till glasindustrins problem i dag, utan det är denna brist på samarbete. Varje gång vi diskuterar glasindustrins kostnader, skjuts lönekostnaderna i förgrunden. Enligt Statistisk årsbok ligger medellönen inom industrin för män på 11:10, medan den i glasindustrin är 10:65. Glasindustrin är alltså inte en höglöneindustri — om nu någon skulle tro det — och det tycker jag är viktigt att påpeka i detta sammanhang. Det har här talats om att ett samarbete har kommit i gång och om det stöd som gavs i fjol. Jag behöver inte uppehålla mig vid den saken — det gäller en försöksverksamhet på tre år, varav det har gått knappt ett år. Det är väl riktigt att vi har början till ett samarbete, men faktum är att de två stora samarbetsgrupperna — Åforsgruppen och Orreforsgruppen med Sandvikens glasbruk i Hovmantorp — inte har bildats efter det att glasindustrins problem uppkom. Det är gamla gruppbildningar — Åforsgruppen har existerat i femton år, och vad beträffar Orrefors och Sandviken har dessa så långt tillbaka som jag kan minnas utgjort ett enda företag. Vad är det då som skett? Om man räknar bort de 1 200 som jobbar inom Åforsoch Orreforsgrupperna, finns det 2 300 glasarbetare inom den manuellt arbetande glasindustrin. Bland de företag, inom vilka dessa 2 300 är anställda, har två grupper slutit sig samman. Inom dessa grupper finns tillsammans 665 arbetare. Kvar finns alltså ungefär 1 500 arbetare i företag som står utanför varje som helst samarbete. Det är där jag tycker hela problemet med glasindustrins framtid ligger. Skulle vi inte kunna åstadkomma en lösning genom ett samarbete när det gäller att gå ut med det svenska glaset på marknaden? Det har sagts att det svenska glaset är känt, och jag har ingen orsak att inte slå vakt kring glasindustrin eller att motsätta mig förslag om åtgärder för att hjälpa denna; vad som kan göras för glasindustrin i detta avseende kan, som man säger, verka som en snöplog för andra industrigrenar. Men den svenska marknaden kan inte ta emot dagens produktion inom den svenska glasindustrin, och därför måste man gå samman för att på världsmarknaden presentera en svensk kollektion. Det ligger kanske mycket i vad som i dag sägs på fackligt håll i Orrefors om det tilltänkta amerikanska engagemanget i glasbruket där. Även jag kan hysa oro för att amerikanskt kapital tar hand om Orrefors; vi vet vad som skedde med Bergdala glasbruk, vars amerikanske ägare med kort varsel lät bruket gå i konkurs. På fackligt håll i Orrefors anser man att glasindustrin i stort skulle vinna mest på att alla bruken samlades under en hatt, så att industrin gemensamt kunde gå ut på marknaden med ett brett och allsidigt sortiment. Det är faktiskt vad den behöver göra i detta sammanhang. Om jag trodde på att dessa 500 000 kronor skulle lösa problemen för oss nere i sydöstra Småland, är det givet att jag skulle stödja det förslaget. Men i och med att man, trots de klara utredningsresultat som visar att det måste komma till stånd ett samarbete, ännu inte har hunnit längre på den vägen, anser jag att ytterligare ett budgetår bör få förflyta utan att detta anslag höjs. Men om ett samarbete verkligen kommer till stånd och om det blir brist på kapital när det gäller att presentera svenskt glas, då skall jag återkomma beträffande frågan om ett större stöd till glasindustrin. När det gäller själva bygden är problemet ensidigheten i industrin. Herr Börjesson i Glömminge talade om tjusningen hos glasindustrin. Jag kan hålla med honom, men det är faktiskt ingenting som folk kan leva av där nere i sydöstra Småland. Vad vi behöver är en mera differentierad industri, som ger ännu flera arbetstillfällen för de där boende och som inte är så känslig för svängningar i konjunkturen som den industri man i dag har. Flygfors och Målerås glasbruk har nu gått i konkurs. Målerås skall fortsätta i mindre skala. Vad det blir av Flygfors vet man inte; det kanske lägges ned i nästa vecka. Där har ställts i utsikt vissa lokaliseringsmedel för att ge nya arbetstillfällen. Vad vi är verkligt intresserade av i denna bygd är att vi inte blir beroende av bara en industri utan att vi också får möjligheter till en mera differentierad industri och större valfrihet i fråga om yrke. När det gäller glasindustrin krävs ett ökat samarbete mellan företagen så att de kan gå ut och presentera svenskt glas såsom en enhet. en glasbruksdisponent förklarade för oss 1967 att glasbruksägarna alltför länge hade levt i den tron att de var kejsare i sitt eget rike.

Herr talman! Jag skall först knyta an litet till vad herr Svanberg här sade. Jag fattade hans inlägg såsom mycket positivt till den manuella glashanteringen. Han nämnde också liksom herr Fagerlund att ett behov av rationalisering och samarbete föreligger. vi har inom branschen uppmärksammat detta. Jag framhöll i mitt inlägg här nyss vissa synpunkter som bevisade att vi redan i dag har ett sådant samarbete. Vi går ut på exportmarknaden i olika grupper. Det är ett bevis på att vi kan samarbeta. Det förestår fusioner inom olika bruk. Det är också ett bevis på att ett samarbete kan komma till stånd. Det är väl så inom många branscher att man skulle önska att ett sådant samarbete hade kommit tidigare, men där det inte skett får man väl konstatera att det är bra att samarbetet kommer nu. Jag kan försäkra er att vi från glasbrukssidan i dag är fullt införstådda och medvetna om att chansen för oss att klara oss helt enkelt är att samarbeta. Jag tror inte man behöver hysa några farhågor på den punkten. Vi har, såsom nämnts, haft en hel del utredningar. De har i stort sett givit samma resultat. Jag tror för min del inte att man kan komma så värst mycket längre med flera utredningar. Vad som i dag behövs är helt enkelt handling. Jag nämnde i mitt tidigare inlägg att lönerna självfallet upptar en betydande del av våra kostnader, eftersom det här handlar om ett konsthantverk, som inte kan använda så många maskiner. Vi har i dag lyckats — det får jag väl säga såsom glasbruksman — att höja lönerna högst väsentligt inom glasindustrin. Jag tror att Bengt Fagerlund från Kosta kan hålla med mig på den punkten. Vi ligger i dag rätt bra till vid en jämförelse med andra branscher. Därför är det numera inte så svårt att rekrytera arbetskraft som det var förut. Jag tycker detta är glädjande, och det bevisar också att industrin har livskraft. Vi behöver skickligt folk — goda hantverkare — och sådant folk är vi i dag villiga att betala. Men jag vill också nämna att vi har vissa svårigheter när det gäller konkurrensen. Kostnaderna på lönesidan är betydligt lägre i andra länder. Om man säger att indextalet för en svensk glasarbetares genomsnittslön är 100 och gör en jämförelse ligger motsvarande löner i Danmark på 86, i Finland på 67 och i Norge på 87. Det är 1969 års siffror. De säger kanske en del om läget. Går man till öststater och andra konkurrerande länder, som vi har att konkurrera med, finner man att löneskillnaderna är ännu mer utslagsgivande. Trots detta tror jag emellertid att vi skall kunna klara vår glashantering. Vi har skickligt folk; dugliga hantverkare bra designers och vi är också på väg att lösa samarbetet både när det gäller fusioner och exportaktiviteter. Jag tror därför att vi kan se framtiden an med viss tillförsikt. Herr Fagerlund säger, att om det blir brist på kapital är han villig att hjälpa till. Jag tackar för det löftet och vill returnera det och säga, att Bengt Fagerlund från Kosta redan i dag har en rejäl chans att hjälpa till genom att stödja reservationen.

Herr talman! Jag skall återkomma till lönerna ännu en gång. Det är riktigt att lönerna inom den manuellt arbetande glasindustrin en gång i tiden låg på jämförelsetalet 87. I dag har de svingat sig upp till 98—99, men fortfarande är inte lönerna höga. Det är emellertid ganska självklart att de relativt sett — därför att det rör sig om hantverk — tar en stor andel av vinsten. Jag har sagt här att jag är redo att medverka, om glasbruken visar verklig vilja till samarbete — inte går ihop i grupper som endast motsvarar 300 å 350 arbetare, utan sluter sig samman. Om det då visar sig att det behövs ännu mer propaganda för att komma ut på en större marknad kanske vi kan hjälpa till med initialkostnaderna för detta samarbete. Men det fordras litet insatser — och det framgick väl ganska klart — av företagen själva härvidlag. Jag har inte begärt några nya utredningar, utan jag sade att det tragiska var att den första utredningen underkändes av alla andra glasbruk, vilket gjorde att allt det som vi i dag kommit fram till att diskutera försenades i ett och ett halvt år. Det är den tragiken som glasarbetarna upplever och som de anser bär stor skuld till den nuvarande situationen.

Herr talman! Herr Börjesson i Glömminge är ute på vida vatten när han talar om multinationella företag. Jag tror inte att min inställning till dem är mera välvillig än hans, men jag finner å andra sidan inte att ett beviljande av de 500 000 kronorna spelar någon roll när det gäller uppkomsten av multinationella företag i världen. Frågan ligger inte på det planet. Jag tog det här bara som ett exempel på att dessa företag måtte se någon framtid i svensk glasindustri, men den framtiden skall svenska företag klara — det kan vi vara överens om, herr Börjesson. Herr Börjesson säger att jag finner det värdefullt att behålla en svensk glasindustri som har bekymmer men att jag ändå går emot förslaget. Ja, vore jag övertygad om eller hade den minsta tilltro till att de 500 000 kronorna skulle lösa glasindustrins alla problem, skulle jag yrka bifall. Jag skulle även vara med om de två miljonerna, vilket jag tror att också handelsministern skulle vara. Men så enkelt är inte det hela. Vi har beslutat en försöksverksamhet i fråga om en detalj, och vi tycker att denna skall få fortgå på det sätt som riksdagen har beslutat om. Glasindustrins problem i övrigt, som Bengt Fagerlund var inne på, är ju väsentligt andra, och det är på helt andra poster i budgeten som pengarna skall fram, om nu någonting skall hända. Man förutsätter dock först och främst att ett intresse anmäles från branschen själv och ett arbete därifrån. Det är helt galet att sätta dessa båda saker i motsatsförhållande till varandra. Glasindustrins öde i Sverige avgörs inte genom det beslut vi nu skall fatta. Det är bara fråga om att stå fast vid och fullfölja ett beslut vi tidigare fattat. Mera är det inte fråga om.